Fru talman! Jag vill bara säga till herr Magnusson i Nennesholm, att just de orden, ”om möjligt”, som de borgerliga ville få med visade att de inte hade den rätta viljan att satsa tillräckligt hårt på öppenvården.

Fru talman! Reservationen 25 till betänkandet knyter an till ett yrkande i en centermotion, nr 1175. I den motionen tar vi upp ett flertal frågeställningar som berör narkotikamissbruket: övervakning, kontroll av handel med narkotika, förebyggande åtgärder, samarbetet mellan å ena sidan polis och å andra sidan socialvården och barnavården, vård och rehabiliteringsåtgärder. Enligt de riktlinjer som riksdagen antog för något år sedan skall vården av narkotikamissbrukare ske inom ramen för landstingens sjukvårdande och kommunernas socialvårdande verksamhet. Det visar sig emellertid att de bidrag som utgår, särskilt för användandet av inackorderingsoch behandlingshem för narkomaner, endast till 25 procent täcker huvudmännens kostnader. I vår motion har vi begärt att dessa statsbidrag skall höjas. Utskottet har framhållit att den i början av året tillsatta brottskommissionen har att se över dessa bestämmelser. Jag vill, eftersom vi inte har någon reservation på den punkten, understryka behovet av att det kommer fram förslag som ger större ekonomiska möjligheter för huvudmännen. Den punkt som reservationen berör gäller den rehabiliterande verksamhet som prövas i mindre skala i enskilda hem. Vi har den uppfattningen att denna verksamhet har gett goda resultat, och därför anser vi att den också bör stödjas. Denna vårdform ger nära kontakt med familjen, och därför skapas goda förutsättningar för positiva mänskliga kontakter, som säkerligen är av utomordentligt stor betydelse för den grupp av människor som det här är fråga om. För att den här vårdformen skall kunna bli ett bra alternativ till den institutionella vården krävs att man med stor noggrannhet väljer ut lämpliga hem och att dessa får stöd i sin verksamhet genom att de har kontakt med de ansvariga myndigheterna. Kan vi därtill ge dessa familjevårdare en viss utbildning för sin verksamhet, kommer det att ytterligare bidra till att enskilda hem kan ge en hög rehabiliteringsstandard. Vi anser det betydelsefullt att denna rehabiliteringsform kan erbjudas dem som så önskar och ges en med andra vårdformer jämförbar status. Vi har därför föreslagit att socialstyrelsen, naturligtvis i samråd med landsting och kommuner, gör en inventering av tillgången på enskilda hem lämpliga för denna rehabiliteringsverksamhet, likaså att socialstyrelsen ger förslag om utbildning för de familjevårdare som är beredda att åta sig dessa uppgifter. Utskottsmajoriteten framhåller i sin skrivning: ”Enligt utskottets bedömning skulle det vara mindre rationellt att göra en sådan central inventering för att finna enskilda hem lämpade för rehabilitering av narkotikamissbrukare som motionärerna åsyftar. Sådana inventeringar bör, i den mån de erfordras, lämpligen ske på det lokala planet.” Det är givet, men problemet här är samordningen och behovet av riktlinjer för denna verksamhet. Vi anser att denna vårdform är av utomordentlig betydelse men anser också att det är nödvändigt med en samordning, vilket föreslås i reservationen 5. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! Alkoholskadorna och narkotikaskadorna i vårt samhälle är ett mycket stort problem. Alla torde vara medvetna om detta, och de allra flesta är beredda att tillstyrka kraftiga insatser. Alkoholkonsumtionen har under tioårsperioden 1960—1970 ökat med 50 procent mätt i ren alkohol. En liten minskning redovisades för 1971, men konsumtionen ökade 1972 med 0,25 liter ren alkohol, vilket omsatt i starksprit torde vara ungefär en 75:a brännvin. Siffrorna gäller invånare över 15 år. Enligt statistik som är beräknad i underkant på grund av att man inte har tillgång till allt material — bl.a. redovisar de sociala nämnderna ofta alkoholfall under social statistik — är 250 000—300 000 män i vuxen ålder lindrigt alkoholskadade och beroende av alkohol och ca 50 000 gravt alkoholskadade, fortfarande statistiskt i underkant. Den s.k. Lundbyundersökningen förra året visar att var tionde man över 20 år var alkoholskadad. Det verkligt allvarliga är ju att alkoholmissbruket tränger allt längre ned i åldrarna när det gäller ungdomen. Skolöverstyrelsens undersökning i fjol visar att två av tre tolvåringar dricker sprit, vin eller mellanöl någon gång och att var tredje storstadspojke i 15—16-årsåldern dricker alkoholdrycker sammanlagt motsvarande mer än fem liter ren alkohol per år, omsatt i mellanöl 5—10 burkar per vecka. I en vanlig klass av tolvåringar finns det genomsnittligt en elev som dricker alkohol motsvarande minst en kvarts liter starksprit i veckan, vilket är lika med att konsumtionen endast ligger 1,5—2 liter under riksgenomsnittet per år för invånare över 15 år. Detta med ungdomens allt tidigare alkoholvanor innebär att vi vad beträffar alkoholskador har att vänta en ökning under 1970-talet, när dessa ungdomars vanor kommer att visa sig i uppenbara skador. Detta faktum är något som vi måste ha med i beräkningen, när vi går att mäta behovet av insatser för att hjälpa de alkoholskadade i vårt samhälle och om möjligt leda dessa olyckliga människor in i ett normalt, positivt aktivt samhällsliv. Om alkoholskadorna är ett problem — ett stort sådant — så är även narkotikan ett allvarligt skadegift i vårt samhälle, även om de personer som här drabbas inte är tillnärmelsevis så många som de som är utsatta för alkoholskador. Men narkomanerna är däremot utsatta för en påverkan som bryter ner en människa så mycket snabbare och är därför ett lika allvarligt problem för oss, som det gäller att snabbt kunna sätta in holm till ca 5 000 och i landet i övrigt till ca 10 000 eller totalt ca Onsdagen den 15 000. Den statistik som man fört vid Stockholms polisarrester och som 4 april 1973 dr Bejerot bearbetat visar att antalet arresterade med stickmärken efter injektioner för 1966 var 24 procent, för 1967 35 procent, för 1968 40,2 procent, för 1969 40,4 procent och för första halvåret 1970 34,9 procent. Vad är det då som gör att så många människor i vårt relativt välordnade samhälle, där ingen egentligen skall behöva lida lekamlig nöd, ändå känner så starkt behov att ta till rusgifter, som alla egentligen vet är skadliga? Vid samtal med många av dessa, som drabbas av alkoholoch narkotikaskador, kommer det ofta fram att man känner sig ensam och utan något meningsfullt att ta sig till, trots att man omges med massor av människor och uppgifterna finns runt omkring. Ensamheten tar sig då uttryck i att man söker sig till dem man kan få gemenskap med, och det blir ofta de gäng som använder alkohol och knark och bidrar till alkoholoch narkotikaskadornas utbredning. Är det så att människan, den enskilda människan, kommer bort i det effektivitetsjagande och statusbetonade samhälle vi lever i i dag? Jag tror att vi alla här måste se vårt ansvar, som kan ta sig uttryck i personligt föredöme och personligt ansvar för de människor vi har i vår omgivning. Men samhällsinsatserna är betydelsefulla och deras effekt måste förbättras, först och främst genom ökat stöd till de organ samhället har på detta område. Samhällsinsatserna enbart är emellertid inte tillräckliga, och det är glädjande att man i dag kan spåra en ökad förståelse för frivilliga och ideella insatser på detta område. Den attityd av självtillräcklighet, som många visade för ett tiotal år sedan, när det gällde att bedöma de ideella insatserna kontra samhällsorganens och där man menade att man kunde sopa rent i vad gäller personliga insatser av ideell karaktär möter man dess bättre inte så mycket av i dag, i varje fall inte hos dem som arbetar aktivt med dessa problem. Den personliga insatsens betydelse vitsordas av dem som drabbas av skadeverkningarna av alkohol och narkotika och som i vissa fall kunnat hjälpas till ett normalt liv. Därför är det synnerligen viktigt att samhället ger stöd av ekonomiskt och annat slag till de människor och organisationer som av ideellt och ofta kristet motiverat intresse vill satsa tid och krafter på att hjälpa skadade och olyckliga människor. Genom de personliga insatserna av frivillig karaktär mångdubblas effekten av de anslag man beviljar från samhällets sida jämfört med om pengarna satsas enbart genom formella samhällsorgan. Jag menar inte att undervärdera samhällsorganens insatser, vilka sannerligen behövs, men de behöver kompletteras med dessa frivilliga personers insatser, och denna sektor behöver utvidgas, varför samhällsstödet till dem som arbetar här behöver ökas avsevärt. Reservationen 24 som i stort bygger på folkpartiets motion 1182 i år finns motiverad i texten, varför jag inte går närmare in på denna. Men vi reservanter anser att det här gäller att kunna handla snabbt och effektivt. Vi anser att den föreslagna kommissionen bidrar härtill, och jag yrkar 111 Reservationen 26 bygger i huvudsak på folkpartimotionen 428 och innebär att folkpartimotionen 429 är tillgodosedd. Yrkandet innebär ett ytterligare stöd till frivillig och ideell verksamhet bland alkoholoch narkotikaskadade. Propositionen av i år innebär endast en reell ökning med ca 300 000 kronor. Vi har därför velat fullfölja framställningen från 1972, då vi yrkade ett tillägg på 1 miljon kronor till förra årets anslag på 2 600 000 kronor. Vi yrkar nu på en ökning av anslaget till Länkrörelsen m.fl. organisationer till 3 600 000 kronor — allt i enlighet med riksdagens beställning till Kungl. Maj:t vid föregående års behandling av denna titel. Jag yrkar alltså, fru talman, bifall även till reservationen 26.

Fru talman! Vi yrkar i reservationen 24 vid punkten 35 att en särskild kommission tillsätts för narkomanvårdsfrågor. Kommissionen bör få till uppgift att mot bakgrund av det material som finns komma med förslag hur vården skall bedrivas. Vi tycker det är allvarligt att det samtidigt som narkotikaproblemet är så stort råder oenighet och osäkerhet om vilken vårdpolitik som skall föras. Delvis som en följd av detta är också vårdresurserna otillräckliga. Socialstyrelsen har nu framlagt viss vägledande information om narkomanvården. Men några egentliga råd och anvisningar för hur vården skall bedrivas är det ju inte. Den kommission som vi förordar i reservationen bör bestå av parlamentariker och experter. Den kan också knytas till det centrala rådet för brottsbekämpning. Det kan också vara lämpligt därför att det är uppenbart att detta råd måste ägna stor uppmärksamhet åt narkotikafrågan. Men huvudsaken är att en särskild arbetsgrupp tillsätts och att den snart kan börja arbeta. Nog finns det arbetsuppgifter: Först och främst att utforma en klar och bestämd vårdpolitik mot bakgrunden av hittills vunna erfarenheter. Vidare att se till att vårdinsatserna så långt möjligt utformas som en behandlingskedja, där varje patient som varit i kontakt med narkomanvården får hjälp att komma i gång och följas upp så att behandlingsresultatet kan sättas i relation till de åtgärder som vidtagits. Om det sker systematiskt kan vi vinna ökad klarhet i fråga om behandlingsmetoder. Samordning av insatser av olika huvudmän och lämpligheten av ökad skyldighet för narkomaner att söka vård samt saklig information om narkomanin är andra frågor som den av oss föreslagna kommissionen bör behandla. Det har varit för mycket låtgåpolitik när det gäller narkomanvården. Det är hög tid att få fram en plan för samordnade och effektiva insatser. Jag yrkar bifall till reservationen 24 vid punkten 35. Jag vill också säga några ord med anledning av reservationen av folkpartiets ledamöter vid punkten 42 angående Bidrag till Länkrörelsen m.m. I reservationen begärs att anslaget skall ökas med ytterligare 400 000 kronor utöver den höjning som gjorts. Det är mycket viktiga verksamheter som nu skall få bidrag ur anslaget — utöver Länkrörelsen också andra organisationer som sysslar med rehabilitering av narkotikaoch alkoholskadade personer. Det gäller Levi Petrus” stiftelse, RIA-rådgivningsverksamheten och andra verksamheter. Vi kan från moderata samlingspartiets sida glädja oss åt att vi fått vårt ofta framförda önskemål i det avseendet tillgodosett. Det sammanlagda anslaget har också räknats upp med 600 000 kronor jämfört med föregående år. Med anledning av att det anslag på 300 000 kronor som förra året ställdes till socialstyrelsens förfogande för försök med nya vårdoch behandlingsformer inte heller disponerats kan vi inte nu förorda en ytterligare höjning. Jag har ett mycket stort intresse av att dessa frivilligorganisationer, som gör ett utomordentligt gott arbete, också får bidrag till denna verksamhet. Men nu finns det dock, enligt utskottsmajoritetens förslag, en hel del pengar att dela på. Låt oss då först se hur det anslaget utnyttjas under året. Vi skall följa frågan med uppmärksamhet. Då får vi ett bättre underlag för bedömningen till nästa år. Jag yrkar på den punkten bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det kunde vara frestande att ta upp en lång debatt kring en sådan stor fråga som den vi har att diskutera, men jag tror att kammarens ledamöter är ganska glada om jag inte uppehåller mig vid dessa spörsmål alltför länge. Vi tar från tid till annan upp diskussioner om speciellt narkotikaproblemet men också de problem som rör de alkoholskadade. Jag har vid ett tidigare tillfälle beklagat att socialstyrelsen har dröjt så länge med sina — som vi har kallat dem — råd och anvisningar. Jag kan nu konstatera att de har kommit. Även om det inte är fråga om råd och anvisningar, fru talman, är det i varje fall en omfattande lägesbeskrivning och en vägvisare för dem som arbetar inom narkomanvården. Man har angivit en rad vägar för detta arbete. Det är också intressant att konstatera att de som man har tillfrågat ute på fältet inte har en sådan behandlingspessimism som ibland gör sig gällande i debatten, där man säger att ingenting hjälper — arbetet med narkomanerna är så svårt, och ingen människa har blivit rehabiliterad. Socialstyrelsen tillbakavisar detta och åberopar som grund härför en enkät som bl.a. har gått ut till sjukhus och sociala myndigheter. Det vore väl om man kunde få en ljusare syn på denna vård, så att man kunde angripa problemen med litet bättre humör. Det behövs faktiskt. Man skall inte säga att det är en hopplös uppgift. Går man in i uppgiften med den synen blir den också hopplös. Det blir ett resultat av den inställning som man har. Jag tror att det var herr Hyltander som angav att det skulle finnas 15 000 narkomaner i vårt land. Socialstyrelsen konstaterar att det har skett en viss ökning sedan en räkning gjordes för 1968/69 och att vi i stort sett har att räkna med 10 000. Det är ett ganska stort antal, men det är i varje fall mindre än 15 000. Socialstyrelsen konstaterar vidare att de flesta av narkomanerna finns i storstadsregionerna — framför allt i Stockholm, där man har 5 000—6 000 narkomaner. Vi har ofta här i riksdagen diskuterat om vården skall vara frivillig eller om den skall bedrivas under tvång. Jag tror att det är ganska svårt att ta någon bestämd ståndpunkt i det avseendet. Vi måste dock hålla fast vid den tankegång som vi har, nämligen att frivilligvård är den bästa vägen, eftersom man alltid måste ha den människa som man håller på att rehabilitera med sig. Har man henne emot sig, är det nästan en omöjlighet att komma fram till målet. I speciella fall måste man dock ta till tvång, helst mera kortvarigt. Barnavårdslagen och lagen om sluten psykiatrisk vård kan då användas. Fru talman! Det pågår ganska mycket på det här området. Socialstyrelsen har alltså nyss kommit med sina, skall vi kalla det riktlinjer. Sedan gammalt arbetar en särskild grupp inom socialstyrelsen med det här. Det finns också en särskild sektion inom socialstyrelsen som på tjänstemannaplanet har att handlägga det. Vi har nyss fått en brottskommission, och det är på väg att skapas ett råd för brottsbekämpande. Den här frågan kommer också in där. Moderaterna föreslår nu att man skall inrätta en särskild narkotikasektion inom detta råd, men jag tror att man får låta rådet börja arbeta innan man går in på den saken. Jag vill emellertid nu, när jag står här, varna för att de polisiära synpunkterna kommer i förgrunden. Självfallet hör missbruk och brottslighet ihop. Brottsligheten genereras av narkotikaoch alkoholbruk. Men den politiska situationen är ju för närvarande sådan att vi kan få så många poliser som regeringen begär, medan det är mycket svårare att få fram den sociala personal som behövs. När vi därtill har lagt ett skattetak på kommunerna, där de sociala centralnämnderna kan ha det besvärligt att få anslag, kan vi komma i det läget att de polisiära åtgärderna skjuts i förgrunden i alltför hög grad. Jag vill alltså utnyttja det här tillfället till att varna för en sådan utveckling. Vi har ständigt konstaterat — fast det inte alltid kommer fram ordentligt — att alkoholskadorna är betydligt mera omfattande än de skador som kommer av narkotikamissbruket. Om vi har 10 000 som är narkotikaskadade, har vi säkert över 200 000 som är alkoholskadade. Det är alltså en stor skillnad. Det finns skillnader i själva graden av svårigheterna, men vi får i det här sammanhanget inte glömma bort all den problematik som finns omkring alkoholfrågan. Herr Hyltander var inne på den utveckling som sker i fråga om användandet av alkohol. Vi får säkerligen anledning att diskutera den saken senare, eftersom det sitter en alkoholpolitisk utredning. Jag hoppas att vi genom den skall få en alkoholpolitik som är värd namnet i vårt land. Men nu har vi att diskutera vårdfrågan. Det finns också några glädjande tendenser på vårdsidan som jag gärna vill understryka i mitt inlägg, bl.a. tendensen till övergång från tvångsvård till frivillig vård. Vi bygger alltså ut den frivilliga vården, de enskilda anstalterna har ökat i antal, och även på de andra, erkända anstalterna går man över till frivillig vård. Den utvecklingen är att hälsa med stor tillfredsställelse. Vi bygger ut poliklinikerna, och vi bygger ut inackorderingshemmen. Allt detta är en riktig och nödvändig tendens. Jag hoppas bara att denna tendens inte skall bromsas upp av de bestämmelser som nu har kommit i fråga om statsbidraget till nykterhetsvården. Det har sagts att det har blivit ett mera schablonartat bidrag, och det undersöks hur bidraget skall utformas. Utskottet menar att den undersökningen bör ske snarast. Utskottet anser att detta bör ges Kungl. Maj:t till känna. Men jag befarar, herr socialminister, att det blir den kommunalekonomiska utredningen som får hand om denna fråga och att det kan komma att ta ganska lång tid innan vi får ”ordning” på det här området. Jag är rädd — och det är anledningen till att jag säger detta — att den frivilliga, öppna vården som vi vill ha kommer att sättas i andra hand. Jag skulle bli glad om jag har fel på den punkten. Statsbidraget kom en gång till för att stimulera den öppna nykterhetsvården. Det finns en reservation som gäller pengar till frivilliga insatser. Jag har inte så mycket mer att säga än det som herr Åkerlind anförde på denna punkt. Medel finns anslagna. Man kan fråga sig varför de inte kommit att utdelas trots att behovet nog är ganska stort. Vi bör alltså vänta och se vad som händer. Jag är emellertid mycket glad över det anslag på 600 000 kronor som socialministern har föreslagit. Vidare kan det enligt uppgift tillkomma ytterligare pengar när propositionen kommer i anledning av brottskommissionen. Sammanfattningsvis vill jag alltså säga, utan att direkt polemisera mot någon som har yttrat sig här tidigare, att många åtgärder är på gång. Vi kan önska kraftigare åtgärder, men de verktyg som vi önskar har vi i stort sett. För de människor som har hand om dessa frågor gäller det att ha verktygen att arbeta med. Jag ber alltså, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer som finns under dessa punkter.
Fru talman! Jag instämmer i den förhoppning som herr Svensson i Kungälv uttalade om att APU skall kunna komma med ett förslag som skall medföra att vi får underlag för en verkligt adekvat alkoholpolitik. Herr Svensson klagar över att det inte var tillräckligt ljusa målningar av den problematik vi behandlar och att det rådde brist på gott humör. Jag vet inte om det finns fog för dessa påståenden. I varje fall fanns det ingenting i mitt anförande som var pessimistiskt på den här punkten utom det att jag konstaterade att tillståndet inte är tillfredsställande och att det behövs snabba och kraftiga åtgärder. I det fallet tror jag att herr Svensson kan hålla med mig. Han har heller inte sagt något annat än att det behövs kraftiga åtgärder beträffande både alkoholskadorna och narkotikaskadorna. Vi skall inte tvista om det finns 5 000 eller 15 000 narkotikaskadade. Jag har uppgifter om 5 000 narkotikaskadade i Stockholm och 10 000 i landet för övrigt. De siffrorna är säkert inte oriktiga och behöver inte skilja sig så särskilt mycket från uppgiften om 10 000, som herr Svensson har framfört. Även uppgiften om 10 000 totalt i landet är så stor att den motiverar ytterst kraftiga åtgärder innan dessa 10 000 människor har hunnit bli helt nedgångna. I det fallet skall jag be att få hänvisa till de nyligen publicerade rapporterna om 50 ungdomar som dött av s.k. sniffning. Bara den uppgiften är tillräcklig för att vi skulle anslå betydande belopp för att rädda folk från att hamna i denna situation. Beträffande ljusa målningar kan jag bara säga — jag ville inte gå in på detta i mitt anförande för att inte förlänga debatten i onödan — att enligt vad som redovisas om resultatet vid Strandgården har ett stort antal människor blivit rehabiliterade i den frivilliga verksamhet som där har bedrivits. Jag kan mångfaldiga exemplen från den RIA-verksamhet som håller på att växa ut över landet. Den bedrivs för närvarande i ett femtontal län, och den kan öka snabbare om man får möjlighet och ekonomiskt bidrag att starta ytterligare verksamhet. Där finns det tidigare missbrukare som i dag är med och aktivt arbetar i rehabiliterande syfte i RIA-arbetet. Beträffande de 300 000 kronor på femte huvudtiteln som enligt herr Åkerlind och herr Svensson i Kungälv skulle vara tillgängliga för försöksverksamhet och ställda till socialstyrelsens förfogande för stöd till nya vårdoch behandlingsformer, så har de nog inte uppfattats som tillgängliga för den frivilliga verksamhet på ideell och kristen grund som vi föreslår utökad i reservationen 26. Dessutom är 300 000 kronor av ökningen på 600 000 kronor i år till Länkrörelsen m.m. en normal ökning av det rena Länkanslaget. Därför återstår endast 300 000 till övriga organisationer. Det anser vi vara för dåligt, varför vi framställt vårt reservationsyrkande. Men jag är tacksam för klarläggandet, om det är så att de omtalade 300 000 kronorna skulle stå till förfogande även för kristna och ideella organisationer utöver del av anslaget till Länkarna m.m. när det gäller vårdarbete bland alkoholoch narkotikaskadade.
Fru talman! Alla siffror när det gäller antalet narkomaner i vårt land, herr Hyltander, är givetvis för höga. Jag ville bara säga detta därför att siffror i det här sammanhanget lätt rullar vidare, och socialstyrelsen har beräknat att det är fråga om 10 000 sammantaget. När man nämner siffran 10 000 förstår ju alla att det i hög grad är en cirkasiffra — om det är 9 000 eller 11 000 vet vi inte riktigt. För övrigt är det naturligtvis väldigt svårt att göra den exakta mätningen av antalet människor som är narkotikaskadade, därför att de är ju alla skadade på olika sätt — de är i olika grad sjuka. Vad det goda humöret beträffar riktade jag mig inte mot herr Hyltander eller övriga reservanter på något sätt. Jag syftade på att det så många gånger sagts här och att det sprider sig en uppfattning i landet att det är omöjligt att angripa detta problem — narkotikan går så djupt hos människor att vi inte kan rehabilitera dem.

Jag har också, fru talman, noterat det här med sniffningen. Det är ett allvarligt problem som hör samman med narkotikan, vilket vi även sagt när vi behandlat sniffningen i socialutskottet. Det hör också samman med alkoholproblemet, och därför skall allt detta behandlas i ett sammanhang. När det gäller pengarna hoppas jag att vi skall få möjligheter att ge bidrag, och vi får väl se i framtiden om pengarna räcker till eller inte.
Fru talman! Låt oss då konstatera, Evert Svensson, att det går att Onsdagen den hjälpa men att behovet är stort och att det i hjälparbetet behövs insatser 4 april 1973 och stöd både från samhällets sida och från frivilliga och ideella krafter som arbetar på ett mera personligt sätt. Jag menar att det är de sistnämnda som behöver ökat ekonomiskt stöd från samhällets sida för att resultatet av arbetet skall bli så lyckligt som möjligt. Jag bestrider inte att båda de här arbetssätten, om jag får uttrycka mig så, har haft positiva effekter, men jag vill understryka de personligt-ideella insatsernas betydelse. Slutligen skall vi inte träta om hurvida vi har 10 000 eller 15 000 skadade narkomaner. Jag hade i mitt första anförande ordet cirka framför både 5 000 och 10 000; det borde räcka för att vi skall kunna samsas på den punkten. Men jag vill än en gång understryka att jag hoppas på ett klarläggande av huruvida de där extra 300 000 kronorna finns tillgängliga för det ideella arbete för hjälp åt alkoholoch narkotikaskadade som bedrivs exempelvis av DKSN i RIA-verksamheten; Strandgården, Bålbäcken och andra inte att förtiga.
Fru talman! Herr Hyltander talar som om jag skulle stå på en annan sida än han när det gäller pengarna till de frivilliga organisationerna, men herr Hyltander och jag tillhör samma utskott, och han borde därför veta att jag har medverkat till att de pengarna har kommit fram.

Fru talman! Jag begärde ordet innan herr Gadd hade kommit till slutet av sitt anförande, och jag kan egentligen bara understryka det han sagt i anförandets sista del. Anstaltsutredningen har arbetat färdigt, och dess betänkande är ute på remiss. Socialutredningen har hand om frågan om huvudmannaskapet, och hela tiden talas det om en sammanhängande vårdkedja utan några sektioner i vården. Vi har nu den öppna vården och den slutna vården, och emellan dem förekommer ibland dålig kontakt. De hör ihop med sjukvården, och vi vet också att över hälften av dem som behandlas inom alkoholistvården behandlas inom landstingen, inom sjukhusens ram. En utveckling är alltså på gång i precis den riktning som herr Gadd har pläderat för.
Fru talman! Evert Svensson och jag är nog överens om ganska mycket i de frågor vi just nu diskuterar. Särskilt tror jag det gäller synen på nykterhetsvård och alkoholpolitik.

Jag är däremot inte lika övertygad om att det finns så stor anledning till ljus optimism när vi kommer över till narkotikafrågorna och narkomanvården.

Även om man lyckas lösa vederbörandes sociala och psykologiska problem är återfallsprocenten mycket stor. Men det är också mycket goda utsikter att för varje återfall hjälpa vederbörande på fötter igen. Narkomanerna må vara 10 000 eller 15 000; vi skall komma ihåg att vi med dessa siffror endast talar om de gravt skadade. Vi har ingalunda räknat med alla haschrökare och liknande. Då skulle vi nå helt andra siffror. Med dessa 10 000 eller 15 000 narkomaner förhåller det sig på ett annat sätt än med de alkoholskadade. När det gäller dem har vi sällan att räkna med någon önskan om vård och hjälp. Vi vet att den avancerade narkomanen söker vård egentligen bara i en enda situation, och det är när knarket har tagit slut. När det genom polisens och tullens insatser eller på annat sätt blir ont om narkotika och abstinenssvårigheterna sätter in, då söker narkomanen vård, men inte för sitt beroende utan för sina abstinensbesvär, vilket är en helt annan sak. Skall vi ty oss till den vårdvilja som finns hos avancerade narkomaner, lär vi inte ha stor anledning att hoppas att vi skall kunna se lika ljust på vårdsektorn som på den öppna och frivilliga alkoholistvården. Herr Åkerlind sade att det är tragiskt att vi famlar och inte kan komma överens om vad vi skall göra. Jag tycker att vi borde kunna komma överens ett stycke längre än vi gjort hittills. Här har nu föreslagits att det bör inrättas en särskild narkotikakommission, som skall ha tillräcklig tyngd och auktoritet för att kunna och våga föreslå även åtgärder som i vissa kretsar kanske är impopulära. Vi behöver inte tvista om benämningar och organisationsformer. Inte spelar det så stor roll om man knyter en sådan kommission såsom en arbetsgrupp till den redan etablerade brottskommissionen eller om man låter den stå fri, och inte spelar det så stor roll om man kallar den för kommission, kommitté eller utredning — det är inte alls det väsentliga. Men att vi behöver en grupp och en instans med exklusivt uppdrag att ta itu med just de här frågorna borde vi snart vara överens om. Jag vill inte uttrycka mig hårt i det här sammanhanget, men nog får man ett intryck av att vi år efter år skyller ifrån oss på än det ena, än det andra. Här skall brottskommissionen — nu senast — ta hand om även narkotikaproblemen. Här har vi år efter år hört talas om socialutredningen, som skulle komma med lösningar, vi har haft den s.k. herrklubben av verkschefer, som vi länge har skyllt på och sagt att vi väntar att någonting där skulle hända. Vi har vidare väntat på råd och anvisningar från socialstyrelsen, och vi har därifrån fått vägledande information, som vi tackar för men som inte räcker.

Fru talman! Eftersom jag år efter år har väckt motioner om tillsättande av en särskild kommission för att bekämpa narkotikafaran har jag anledning att i dag uppskatta att regeringen uppenbarligen har sett det som en vinst att få ha människor från de olika partierna med i ett centralt råd. Det är bara litet betänkligt — där instämmer jag helt med herr Svensson i Kungälv — om man ser detta bara som en fråga om att bekämpa brott och glömmer det rent sociala syftet med denna kommission. Jag hoppas att detta centralråd — om det nu är så svårt att sgöra någonting helt nytt och om man vill använda det — ser som sitt främsta mål att fylla de sociala uppgifterna. Det är det vi har efterlyst år efter år.

Fru talman! Ett hela landet omfattande system av allmänna kommunikationer måste innebära en långt driven samordning av kollektiva trafikmedel av olika funktion och karaktär. Fyra olika nivåer kan därvid urskiljas: För att den trafikförsörjningsplanering som nu utföres av länsstyrelsernas planeringsavdelningar på ett effektivt sätt skall kunna samordnas med fjärrtrafiken fordras självfallet kunskap om hur det framtida fjärrtrafiknätet kommer att se ut. Statsmakterna har ännu inte tagit ställning till denna för trafikplaneringen fundamentala fråga. Inom SJ har man emellertid sedan länge arbetat med ett fjärrtrafiknät, där långväga järnvägsoch busslinjer kompletterar varandra. Eftersom det är nödvändigt att det i länsstyrelserna pågående trafikplaneringsarbetet inpassas i fjärrtrafiknätets maskor, anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr kommunikationsministern få ställa följande fråga: Vill herr statsrådet medverka till att huvuddragen av ett hela landet omfattande fjärrtrafiknät fastlägges i så god tid att det kan ligga till grund för länens trafikförsörjningsplanering?

Herr talman! Socialministern har alldeles nyss givit en kort redogörelse över handikappfrågornas utveckling. Han förklarade att situationen kontinuerligt har förbättrats för de handikappade. I första hand berörde han de frågor som framträder i årets statsverksproposition. En angelägen förbättring av situationen för tidigare eftersatta grupper har skett. Det kan vi väl vara överens om och erkänna. Men socialministern sade också att de sociala reformernas tid inte är förbi. Det vill jag gärna instämma i. Bland de frågor som vi i dag behandlar hade jag tänkt ta upp några, där vi skulle vilja ha ytterligare förbättringar i de handikappades situation. Herr talman! Den utvidgning av möjligheterna till statsbidrag för hjälpmedel till synskadade varom förslag lagts fram i statsverkspropositionen och som behandlas under punkten 44 i socialutskottets betänkande nr 5 hälsar vi med tillfredsställelse. Det gäller alltså glasögon för personer som opererats för grå starr. I reservationen 29, gemensam för centern och folkpartiet, vänder vi oss emellertid mot att man när det gäller just dessa hjälpmedel gått ifrån principen om full kostnadstäckning, som gäller för alla andra hjälpmedel för handikappade. Glasögon är ett lika oumbärligt hjälpmedel för den som drabbats av skador på synen som andra hjälpmedel är för människor med andra handikapp. Vi har alltså svårt att förstå vad som motiverar avsteg från gällande principer just när det gäller synhjälpmedel. Eftersom glasögon kan vara av olika utförande och av den anledningen kan kosta olika mycket utan att det påverkar deras effektivitet, har vi emellertid velat sätta en övre gräns för statsbidragsberättigad kostnad. I reservationen 29 förordas att statsbidrag skall utgå till den faktiska kostnaden, dock högst 300 kronor. Det är en skälig kostnad för ett par glasögon av den här typen. Den som sedan vill ha särskilt påkostade bågar får betala denna merkostnad själv. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 29, vilket samtidigt innebär bifall till motionen 1210 av fröken Pehrsson m.fl. Det finns emellertid också andra ögonsjukdomar, som leder till behov av speciella glasögon. Den frågan har tagits upp i motionen 660 av herr Elmstedt m.fl., vari också yrkas på att problemet med fria glasögon till barn och ungdom blir löst. Den sjukdom herr Elmstedt speciellt talar om är keratokonus. Yrkandet om glasögon till barn och ungdom finns också med i motionen 155. Båda motionerna behandlas under punkten 44. Nu säger utskottsmajoriteten att hjälpmedelsgruppen behandlar frågan om glasögon för barn och ungdom, och att några åtgärder från riksdagens sida inte behövs. Det kan vara riktigt. Det har vi hört tidigare. Beträffande yrkandet om statsbidrag för glasögon till följd av annan sjukdom vill utskottsmajoriteten tydligen inte rubba cirklarna för hjälpmedelsgruppen i dess arbete med barnoch ungdomsglasögon genom att låta dem veta att det också kan finnas andra angelägna behov. Reservanterna anser att ett sådant utvidgat uppdrag inte behöver leda till fördröjning av utredningens arbete beträffande statsbidrag för barnoch ungdomsglasögon, och vi understryker att uppdraget inte skall ges så vid omfattning att man riskerar en sådan fördröjning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 28. Det finns väl knappast något handikapp som så isolerar människor som det dubbla handikappet att vara blind och döv. För den gruppen är alla åtgärder som kan tänkas angelägna. Det är över huvud taget svårt att veta vilken åtgärd man skall prioritera. ser och rekreationsresor. Bidraget avser emellertid i huvudsak kostnader Onsdagen den för en dövblindkonsulent, som handlägger verksamheten. Motionen har 4 april 1973 behandlats av utskottet under punkten 48, och utskottsmajoriteten har — — helt avvisat motionens yrkande. Reservanterna påpekar i reservationen 32 Handikappvård, att man finner det rimligt att staten påtar sig ett visst ansvar för arbetsmiljö m.m. riksverksamheten för de dövblinda. Yrkandet innebär att förslagsanslaget till viss verksamhet för de blinda höjs med 75 000 kronor till 2 585 000 kronor. Herr talman, jag yrkar bifall till reservation 32. En mycket angelägen fråga för de stora handikappgrupperna är dock färdtjänsten. Det är genom en väl utbyggd färdtjänst som isoleringen för många förflyttningshandikappade kan — om inte brytas — så dock minskas. Färdtjänsten är en förutsättning för många om de skall kunna delta i arbetsliv och samhällsaktiviteter, om de skall kunna träffa vänner och släktingar, om de över huvud taget skall kunna leva i samhället tillsammans med oss andra. Om detta är utskottet i stort sett ense. I motioner från olika håll, bl.a. en där jag själv står som huvudmotionär, har man hemställt om att statsbidrag skall utgå till färdtjänsten. Det är oerhört angeläget att de förflyttningshandikappades situation inte försämras. Det finns tyvärr risk för detta. Färdtjänsten ställer stora krav på kommunala resurser, och genom den överenskommelse som träffats om kommunalt skattestopp tvingas kommunerna att skära ned också angelägna insatser. Färdtjänsten för handikappade är en sådan verksamhet som kan få svårigheter, det har tyvärr redan visat sig. Dessutom är det många kommuner som inte ens har börjat bygga ut sin färdtjänst. Att färdtjänsten är en kommunal angelägenhet behöver inte hindra att statliga stimulansbidrag utgår för den. Att så sker till kommunal verksamhet har vi ju många exempel på. Handikapputredningen föreslog också att statsbidrag skulle utgå med 35 procent av kostnaderna. När utskottsmajoriteten nu avstyrker de olika motionsyrkandena gör man det med hänvisning till att handikapputredningens förslag överlämnats till kommunalekonomiska utredningen och att dennas arbete inte bör föregripas.

Även om en väl utbyggd färdtjänst är det viktigaste finns det fall där tillgång till egen bil är en förutsättning för att lösa isoleringen för enskilda och familjer. Till denna grupp kan man exempelvis räkna familjer med förflyttningshandikappade barn. Här räcker inte den kommunala färdtjänsten, hur väl utbyggd den än är. I reservationen har påpekats att rätten till stöd för inköp av bil bör vidgas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 33.

Herr talman! Det var med stort intresse jag lyssnade till socialministerns anförande. Jag kan instämma i hans uppfattning. Något reformstopp på det sociala området har i varje fall inte jag talat om, och jag tror inte heller att någon från oppositionen har gjort det. Men jag kan göra det tillägget att om man förnekar reformstopp så innebär det inte att man konstaterar de stora svårigheter som föreligger för att på det sociala området genomföra beslutade reformer. Jag tror att socialministern valde ett bra exempel då han nämnde omsorgslagen, som utan tvekan vållar landstingen stora och kanske för en lång tid framåt bestående bekymmer. Men det är sådana bekymmer som sammanhänger med den mångomtalade och tidigare i dag flera gånger åberopade kommittén för översyn av utgifterna mellan stat och kommun. Jag skall återkomma till den frågan litet senare. Jag vill också påpeka — och socialministern gör det också själv i statsverkspropositionen — att när vi är inne på de handikappades problem så rör vi oss på ett område som diskuteras mycket i dagens samhälle. Det gäller jämlikhetsfrågan. Det är alldeles självklart att vad vi friska och färdiga människor unnar oss själva det bör komma även dessa minoritetsgrupper till del, liksom den standardökning som vi kostar på oss. Att lyfta upp dessa människor till en rimlig och hygglig standard på olika områden det är en viktig jämlikhetsfråga.

Det hindrar inte att man kan ha den uppfattningen att det behöver göras en större satsning på vissa områden än statsrådet i all sin välvilja har gjort. Det är dessa frågor som jag, herr talman, skulle vilja säga några ord om.

Men det är ändå så att själva organisationen betyder väldigt mycket, och har betytt väldigt mycket, för att lyfta fram de handikappades problem och försöka lösa dem. Vi tillhör litet till mans olika organisationer — politiska, ideella etc. — och har varit med om att försöka täcka utgifterna som alltid vill vara större än de inkomster man har. Vi har sysslat med lotterier och annat sådant i olika sammanhang. Det har också de handikappade tvingats till, och de kommer kanske i fortsättningen att tvingas till det i större utsträckning än tidigare, om man inte låter dem få de administrativa bidrag som de behöver. Jag skulle också kunna tänka mig att det är extra svårt för en sådan organisation att få medlemmarna att ägna sig åt en verksamhet av detta slag — inte därför att de saknar intresse för det utan av helt andra skäl. Jag tror att de 500 000 kronor som folkpartiet i detta fall har velat ”plussa på” socialministerns höjning av bidraget till de handikappades organisationer är väl värda att satsas. Jag upprepar än en gång att det inte är fråga om något överbud utan om en prioritering från vårt håll, där vi har ansett att dessa medel behövs för organisationsarbetet. Jag vill vidare instämma i de synpunkter som anförts när det gäller anslagen till de dövblinda. Folkpartiet har ställt sig bakom en höjning med 75 000 kronor för vad som kan kallas administrativa kostnader för en grupp, som har mycket långt till en jämlik status i vårt samhälle.

Den sista av de reservationer som jag senare skall yrka bifall till handlar om färdtjänst. Jag vill understryka att den kommunalekonomiska utredningen har lyckats ställa till med en del trassel på detta område. Jag beklagar inte att den är tillsatt. Den är tillkommen efter mycket tjatande från oppositionen och efter ett stort motstånd inledningsvis från finansministern. Jag vill inte beklaga att den finns och arbetar med dessa frågor, men det är beklagligt att den får sådana följdverkningar och tar sådan tid som den har gjort.

Kommunerna tvingas visserligen att dra in på olika punkter, men jag anser att de borde göra det på andra områden än de sociala. Det tillhör inte regeln att kommunerna har betett sig på det sättet, men det är illa nog att de inte har kunnat bygga ut färdtjänsten i den takt som man hade hoppats och trott. Här behövs det alltså, herr socialminister, ett snabbt ingripande med statsbidrag, även om kommunalekonomiska utredningen inte har kommit fram till något resultat ännu. Det var med stort intresse jag lyssnade till socialministerns ställningstagande till Fokusutredningen, som jag själv uppmärksamt har följt under år 1972.

Jag skall själv studera det noga, och jag hoppas att det kommer att bli sådant att alla de tre berörda — för resten även socialdepartementet — kommer att vara tillfredsställda. Till sist, herr talman, skall jag också uttrycka min tillfredsställelse med att gruppen för översyn av de allmänna kommunikationsmedlen äntligen kommer att tillsättas. Det är tredje gången som jag hör att gruppen med det snaraste skall tillsättas. Första gången vid något tillfälle i höstas av kommunikationsministern, andra gången för 14 dagar sedan vid en handikappkonferens och tredje gången i dag. Nu var det litet klarare linjer. Om jag fattade rätt tillsätts gruppen redan inom någon vecka, och jag tror att det är hög tid att det sker — jag kan väl citera det gamla ordspråket: ”Bättre sent än aldrig.” Jag delar också socialministerns uppfatting att mycket återstår för att hjälpa de handikappade. Vi har, som sagt, på vissa punkter prioriterat något annorlunda än socialdepartementet, och det har tagit sig uttryck i sex reservationer till socialutskottets betänkande nr 5.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

Herr talman! Jag vill nämna något om reservationen 30 vid punkten 46. Den gäller frågan om att statsbidrag skall utgå till kostnader för personell elevassistans i särskolan. Det märkliga förhållandet råder nu att när det gäller skolundervisning av rörelsehindrade barn som inte är utvecklingsstörda utgår statsbidrag till elevassistent för praktiska uppgifter. Men när det gäller särskolan utgår inte statsbidrag ens för rörelsehindrade utvecklingsstörda. Jag tycker att vanligt sunt förnuft borde säga oss alla att det är oriktigt. Vi reservanter tycker att det är rimligt att statsbidrag utgår till kostnaderna för personell elevassistans vid särskolor. Krav på detta har också framförts av skolöverstyrelsen. Jag yrkar bifall till reservationen 30. När det gäller reservationen 32 om anslag till verksamhet för dövblinda vill jag understryka att de verkligen är en grupp människor som behöver vår omsorg i högsta grad. Men vi konstaterar också att De blindas förening för innevarande budgetår fått 655 000 kronor från anslaget Bidrag till handikapporganisationen och att detta anslag räknas upp med 500 000 kronor för nästa budgetår. Det bör ge utrymme för en sådan förbättring av bidraget till De blindas förening att medel för verksamheten bland dövblinda på det sättet bör kunna frigöras. Vi förutsätter att så sker, och det är anledningen till att moderata samlingspartiets representanter inte har gått med på reservationens förslag.

Herr talman! Det har tidigare i debatten poängterats att synfel är ett allvarligt handikapp, och jag vill livligt instämma i det. Mer än en tredjedel av Sveriges befolkning använder dagligen glasögon. Det har också konstaterats att ytterligare en tredjedel skulle behöva glasögon. De förändringar som skett i arbetslivet tekniskt sett gör att allt större krav ställs på de anställda just när det gäller synen. Det gäller såväl inom verkstadsindustrin som inom nästan alla andra arbetsområden. Man kan t.o.m. omplaceras från det arbete man tidigare har haft eller hänvisas till omskolning på grund av synfel. Det kan gälla skador som man ådragit sig i arbetslivet. Dessa människor måste absolut använda sig av glasögon.

Vi anser det väl motiverat att merparten av kostnaderna för glasögon skall bekostas av samhället och inte av den enskilde individen som har drabbats av det i många fall allvarliga handikapp som ett synfel utgör. Kostnaderna för glasögon kan för många — speciellt för dem som har det sämst ställt — bli ytterst betungande. Det finns också exempel på länder där man har löst frågan på sådant sätt som föreslagits i motionen 115. I England utgår ett allmänt bidrag, som i princip täcker kostnaderna för anskaffande av glasögon, dvs. kostnaden för själva glasen och kostnaden för normalt utformade bågar till glasögonen. Den som önskar ett mera lyxbetonat utförande av bågarna får själv bekosta mellanskillnaden. Det utgår således ett grundbidrag som i huvudsak täcker kostnaderna för anskaffande av glasögon. Samma förhållande gäller i Danmark och Västtyskland. Vi anser att det inte skulle vara omöjligt att genomföra något sådant även här. I utskottets betänkande har majoriteten uttalat att motionärernas önskemål i viss utsträckning skulle vara tillgodosedda i och med att den hjälpmedelsgrupp som är tillsatt fått i uppdrag att utreda behovet av bidrag till glasögon för barn och ungdom. Det är naturligtvis riktigt i vad gäller det som i motionen sagts om att kostnaderna för glasögon för speciellt barnfamiljer kan bli en kännbar utgiftspost. Det är den meningen som har blivit tillgodosedd i utskottsbetänkandet. Motionsyrkandet innebär dock ett mera långtgående krav. Vad som yrkats kan inte anses tillgodosett, eftersom frågan om bidrag till kostnaderna för anskaffande av glasögon generellt inte kommer att utredas av den verksammma gruppen.

Vår representant i utskottet har inte kunnat acceptera utskottets skrivning. Kamrat Marklund har därför reserverat sig mot utskottsmajoritetens mening, och jag vill yrka bifall till reservationen 27 vid punkten 44.

Herr talman! Reservationen 30 ansluter till motionen 1199 av herrar Mattsson i Lane-Herrestad och Mattsson i Skee — det gäller statsbidraget till särskolorna. Motionärerna har påtalat det förhållandet att för skolundervisning av rörelsehindrade barn, som inte är utvecklingsstörda, utgår statsbidrag till elevassistenter för praktiska arbetsuppgifter, men i särskolan utgår inte sådana statsbidrag ens när rörelsehindrade är utvecklingsstörda. Vi vet att det inom särskolan finns ett betydande antal barn som också har Anledningen till att denna ordning gäller för statsbidragen skulle vara att personell assistans åt elever inom särskolan, som statsrådet uttryckte det i 1971 års statsverksproposition, utgör en del av vårdansvaret som åvilar huvudmannen, dvs. landstingen. Jag måste säga att det starkt kan ifrågasättas om huvudmannaskapet skall vara avgörande för om statsbidrag skall utgå eller inte. Vägledande för utbetalande av statsbidrag måste väl i stället vara behovet av elevassistans.

Allteftersom åren gått sedan vi fick den nya omsorgslagen har det också visat sig att det finns ett ökande behov av dessa elevassistenter. Då jag har kontakt med den verksamheten på landstingsplanet vet jag att man från lärarhåll begär att få elevassistenter, och vi har försökt att tillgodose det önskemålet. Men jag är medveten om att vi inte har lyckats med den saken i tillräcklig utsträckning. Behovet finns alltså, och då kan jag inte förstå varför man inte skall kunna ge statsbidrag till den verksamheten, när bidrag utgår till liknande verksamhet inom det övriga skolväsendet. Vi har som sagt följt upp motionen i reservationen 30, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservationen.
Herr talman! Den redovisning som socialministern inledde denna debatt med tycker jag var värdefull, eftersom den konkret speglade den väldiga utveckling som skett på handikappområdet under de senaste tio åren. Siffrorna som ger belägg för utvecklingen i det fallet visar att det har satsats enormt på de handikappade, och det är något som vi alla hälsar med stor tillfredsställelse. Vi hoppas också att det inte är slut med vad som nu gjorts, utan att det skall kunna bli ytterligare reformer i fortsättningen. Men det är angeläget att här slå fast att det inte är några småsaker som skett på detta fält. Om man jämför område efter område skall man finna att samhället just på handikappsidan har gjort en av de allra kraftigaste satsningarna under den senaste tioårsperioden. Innan jag går in på reservationerna och därmed sammanhängande frågor vill jag säga några ord om handikapporganisationernas verksamhet. Det är alldeles uppenbart att handikapporganisationerna har varit mycket starkt pådrivande i arbetet på att förbättra situationen för denna grupp människor, som har det besvärligt och som därför är förtjänta av ett bättre stöd än man tidigare haft av samhället. Vi skulle aldrig ha lyckats så väl som fallet varit, om det inte hade funnits människor som med organisationen som medel hade helhjärtat gått in för att skapa förutsätt Nr 61 ningar för ett intensivt reformarbete. När man en gång skriver handikapp Onsdagen den verksamhetens historia tror jag organisationernas insatser kommer att få 4 april 1973 en mycket framskjuten plats och att organisationerna själva kommer att —— — — —-: framstå som den monumentala pelaren i det arbetet. Handikappvård, Det är egentligen inga stora saker som reservanterna för fram i de arbetsmiljö m.m. reservationer som finns fogade till utskottets betänkande. Vad frågan om glasögonen angår är det givetvis en kostsam sak att skaffa sig glasögon, och för många människor innebär ett glasögonköp utan tvivel ett ekonomiskt utlägg som det är svårt att klara av. Men om man å andra sidan ser på inkomstutvecklingen i samhället kan man säga att människorna i dag har lättare för att köpa glasögon än vad fallet var tidigare. Den saken är ovedersäglig. Jag kan hålla med herr Hallgren om att vissa yrkesgrupper genom sitt arbete har större åtgång på glasögon än andra, men om så är gäller det väl för dem att få arbetsgivarna med på att betala både skyddsglasögon och vanliga glasögon. Det låter också mycket bra att genom en försäkringsreform klara av glasögonköpen åt människorna, och jag vill inte utesluta att den tanken kan förverkligas. Men jag tror inte att man utan vidare skall ta förhållandena i England som exempel. Man skall nog inte ta riktigt så lätt på den saken som herr Hallgren gjorde, när han redogjorde för hur det är ordnat i England. Det är hjälpmedelsgruppen som har hand om glasögonsidan, och det viktigaste är självfallet att man ser till att familjer med barn får den hjälp och det stöd som kan behövas. Det är där vi skall sätta in vårt arbete på att hjälpa: där hjälpen bäst behövs och där kostnaderna onekligen, genom att barnen ofta får byta glasögon, är störst. Man får börja med att bygga upp även den här verksamheten successivt, och då är det ingen tvekan om att man skall börja med att stödja barnfamiljerna. Hur det skall organiseras får vi se när hjälpmedelsgruppen är färdig med sitt arbete. Det förslag som föreligger om bidrag till starrglasögon bygger på den redovisning som hjälpmedelsgruppen tidigare har lämnat. Man har ansett att samma princip bör gälla för starrglasögon som exempelvis för inköp av ortopediska skor, där i botten skall ligga kostnader för ett ordinärt skoinköp. I botten i detta fall skall alltså ligga kostnaden för ett normalt glasögonköp. De principerna har således varit vägledande. Fröken Andersson i Stockholm sade att hon inte kan förstå att inte utskottet kunde ha gått med på framställningarna i reservationerna. Men vi kan inte gå med på alla förslag som väcks, utan vi tvingas välja, och då har vi hamnat i den situationen att vi inte kunnat tillgodose de önskemålen. Hon tog också upp frågan om att vi inte ville rubba cirklarna för hjälpmedelsgruppens verksamhet. Nej, det vill vi inte. Vi tycker att man skall låta hjälpmedelsgruppen arbeta i lugn och ro. Sedan har det förts ett resonemang beträffande särskolorna, som jag bara skall säga ett par ord om. Utskottet håller beträffande yrkandet om ersättning av elevassistans, som tidigare behandlats av riksdagen och avslagits, på samma linje som tidigare. Motiveringen är att elevassistans måste ingå i den vanliga elevvården och handhas av huvudmannen. Jag anser inte att jag kan ändra uppfattning med anledning av det anförande 141 som herr vice ordförande i utskottet — herr Gustavsson i Alvesta — höll. Det är ju huvudmannen som har hand om hela vårdsidan, och det är riktigt att elevassistans får ingå som ett av leden i det arbete som huvudmannen bedriver. Utskottet anser att det inte finns någon anledning till ändrat ståndpunktstagande i det avseendet. I fråga om anslaget till handikapporganisationerna har herr Hamrin fört ett resonemang om folkpartiets överbud eller icke överbud. Vid den här tiden på kvällen skall jag försöka vara snäll mot folkpartiet, men jag vågar säga: Hade socialministern föreslagit inte 2,5 miljoner kronor som han nu gjort utan 3 miljoner kronor hade följden naturligtvis blivit att folkpartiet ökat på anslaget till 3,5 miljoner kronor. Det ingår i det partiets principiella uppläggning när det gäller att driva politisk verksamhet att man alltid vill bjuda något över. Jag anklagar inte folkpartiet för detta, men när man har sett hur det har gått till under åren finner man att det är samma mönster som partiet här använder. Jag föreställer mig att om socialministern nästa år föreslår 3,5 miljoner kronor — dvs. en höjning med 1 miljon kronor — kommer folkpartiet att, lägga fram förslag om höjning till 4 miljoner kronor. Det bara är så! Det är inte fråga om några speciella principer, utan man använder den metoden när det gäller det politiska arbetet. Jag tycker att ökningen på en halv miljon kronor är värdefull. På den tiden då jag var förbundsordförande i De handikappades riksförbund och de sammanlagda anslagen kanske höjdes med 100 000 kronor om året, så betecknade vi det som ett väldigt stort framsteg. Nu sker det halvmiljonhöjningar. Man måste ändå säga att den ökning som i år gjorts är värdefull. Det är klart att de dövblinda har problem av en räckvidd som vi vanliga människor inte kan fatta. Det är den ena sidan av saken. Men sedan är frågan vem som skall betala den föreslagna uppräkningen av anslaget under Kostnader för viss verksamhet för blinda. De dövblinda är organiserade i De blindas förening. Jag vill här betona att De blindas förening under förra året fick 655 000 kronor av det stora gemensamma handikappanslaget. Därutöver fick De blindas förening 100 000 kronor till kursoch studieverksamhet och 50 000 kronor till konsulentverksamhet. Motionärerna vill höja det anslag som går till bl.a. depåverksamhet och utbildning av ledarhundar och liknande. Men här gäller det att ge ett anslag till ett administrativt ändamål. Vi anser att de medel som tilldelas De blindas förening också skall kunna användas just till administration när det gäller verksamheten bland de dövblinda. Man har här diskuterat färdtjänsten. Jag vill gärna understryka att färdtjänsten är en av de viktigaste åtgärderna när det gäller att bryta de handikappades isolering och göra det möjligt för dem att ha kontakter med andra människor. Men jag vill mycket starkt betona att det är kommunernas skyldighet att klara den saken. Det var intressant att lyssna till de föregående talarna, som nu klagar över att man fört över frågan om anslag till färdtjänsten till den kommunalekonomiska utredningen. Herr Hamrin sade att det har ställt till trassel. Jag höll på att säga: Hade herr Hamrin väntat någonting annat? Först föreslår man att staten skall ta över delar av den kommunala verksamheten och proponerar gång efter annan att frågan skall utredas. När man sedan får sina önskemål i det — Nr 61 avsendet tillgodosedda, säger man att det ställer till trassel och begär Onsdagen den extra anslag till färdtjänsen mitt under den kommunalekonomiska 4 april 1973 utredningens pågående arbete. öda Jag tycker med förlov sagt att det är ett egendomligt system ni Handikappvård, tillämpar. Här slåss ni med näbbar och klor för att utredningen skall arbetsmiljö m.m. tillsättas, och när den väl är tillsatt har ni inte tid att vänta på resultatet utan vill ge specialanslag. Jag skulle respektera den borgerliga oppositionen om den, när den fått igenom ett utredningskrav, avvaktade att förslagen i ekonomiskt avseende blev vederbörligen övervägda av utredningen. Jag tycker att det finns skäl att säga detta. Jag vill understryka att det inte är på det sättet att alla kommuner drar sig för att satsa på färdtjänsten. Enligt Kommunförbundets utredning har 260 av 417 kommuner inrättat färdtjänst. Det tyder på att kommunerna har tagit denna fråga på allvar och försöker göra någonting av detta. Men det finns tyvärr snåla kommuner i landet, och det är de som inte har följt med utvecklingen. Jag skulle kunna tänka mig att färdtjänsten på nyåret 1974, när de så gott som sista kommunsammanläggningarna är klara, kommer att öka till de delar av nya storkommunerna som inte tidigare har haft sådan. Det blir nog kontentan av den utveckling som här äger rum. För att inte någon skall missförstå mig vill jag ännu en gång starkt understryka att färdtjänsten är en av de viktigaste insatserna när det gäller att byta de handikappades isolering. Så ett par ord om Fokusutredningen, eftersom socialministern tog upp den saken. Här vill jag bara säga att jag hälsar med tillfredsställelse att socialministern nu kratsar kastanjerna ur elden — inte för dem som har hittat på det här, utan för de kommuner som har engagerat sig i det. Det kanske ändå bör sägas ett litet varningens ord om att det innebär en fara att alltför lättsinnigt sätta i gång med arrangemang av det slaget. Det låter visserligen bra när man gör TV-insamling en kväll i Röda fjäderns tecken, men den insamlingen gav bara en spottstyver av vad det kostar att slutligen driva verksamheten. Då är det samhället som måste träda in och hjälpa till. Jag är tacksam för att socialministern nu har sett till att kommunerna erhåller ett övergångsanslag, men sedan är det kommunerna själva som får ta hand om verksamheten.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

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna tog upp reservationen 29, som gäller bidragsreglerna för starrglasögon. Han åberopade därvid det beslut angående bidraget till ortopediska skor som riksdagen fattade i fjol och som innebar att de som behöver ortopediska skor själva skall betala en viss kostnad, motsvarande vad det ändå skulle ha kostat dem att köpa skor. Nu är det emellertid en viss skillnad mellan skor och glasögon, herr Karlsson. Skor har alla, och det är därför rätt naturligt att en kostnad som motsvarar vad det skulle ha kostat att köpa vanliga skor drabbar den 143 som köper ortopediska skor, men glasögon har ju inte alla människor. Glasögon bär man bara när man har en synskada, och glasögon är ett lika oumbärligt hjälpmedel för den som drabbas av skador på synen som andra hjälpmedel är, såsom jag sade i mitt tidigare inlägg. Vi har alltså svårt att förstå vad som motiverar ett avsteg från den princip som gäller andra handikapphjälpmedel, nämligen att man skall få full kostnadstäckning. Sedan gällde det statsbidrag till färdtjänsten. Det tillhör kommunernas skyldigheter att svara för färdtjänsten, säger herr Karlsson. Det har jag inte bestritt. Jag sade också detta i mitt första inlägg, men jag nämnde att det också finns andra områden, där staten ger stimulansbidrag till kommunal verksamhet. Detta är ett område där det skulle behövas stimulansbidrag. Det är nog inte så, att det bara är fattiga kommuner som har svårt för att klara en väl utbyggd färdtjänst; jag tror att herr Karlsson vet det. Det tråkiga är — och det är detta som har föranlett motionen och reservationen — att det är de handikappade själva som drabbas.
Herr talman! Utskottets ordförande sade i början av sitt anförande att det inte är några stora saker som vi har tagit upp i reservationerna. Jag vill svara: Det är det inte, och det har jag heller inte påstått. Men, herr Karlsson, man bör inte underskatta de små tingen! Sedan sade herr Karlsson att socialdemokraterna intar samma ståndpunkt i utskottet nu som tidigare och att mitt anförande inte givit herr Karlsson anledning att ändra sitt ställningstagande. Jag hade inte heller räknat med det, men jag påpekade att dessa assistenter har fått fler och fler uppgifter — både pedagogiska uppgifter och förberedelse för undervisningen. Detta har också klart framgått av skolöverstyrelsens enkät, varur jag skall citera några rader: ”Ovan antyddes att elevassistenter ursprungligen ansågs behövas främst för träningsskolans elever. Det framgår emellertid av nedanstående sammanställning — — — att också ett betydande antal elevassistenter tjänstgör i förskolan och i grundsärskolan.” Man påtalar också att med det nuvarande systemet, när dessa kostnader åvilar huvudmannen, bedrivs verksamheten på varierande sätt regionalt och lokalt. Det har skett en förändring, Göran Karlsson, vilket man kan upptäcka om man vill undersöka frågan litet grand. Sedan några ord om Fokus. Jag är något förvånad över att utskottets ordförande, som en gång i tiden var ordförande i en handikapporganisation, ironiserar över den insats som gjordes genom TV och Röda fjädern-insamlingen. Jag undrar, Göran Karlsson, om Fokuslägenheterna hade funnits i dag, om inte Röda fjädern-insamlingen kommit till. Och jag undrar om Göran Karlsson har med sig de människor som i dag har fått en lägenhet i dessa Fokushus. Jag tror inte det. Jag tror att Göran Karlsson är mycket ensam om sin uppfattning. Anledningen till det ironiska uttalande som Göran Karlsson fällde kanske är att han liksom en del andra socialdemokrater hyser aversion mot Lions och Rotary.

Herr talman! Jag har börjat vänja mig vid Göran Karlssons sätt att diskutera även när det gäller så här viktiga frågor. Det var väl inte enbart den sena timmen som gjorde hans uttalande mot folkpartiet till vad det var. Men låt mig göra ett par påpekanden. Först sjunger Göran Karlsson organisationernas höga visa och påpekar hur starkt pådrivande de har varit i det arbete som har pågått under 1960-talet. Låt mig där påpeka att jag inte har förnekat att det då hände en del. Men vi skall också komma ihåg att från det bottenläge som stödet till de handikappade då befann sig i är det i och för sig inte så märkvärdigt att man i dag, 1973, kan spåra en stark förbättring. Att mycket återstår att göra trodde jag dock att vi var överens om. Och att organisationernas pådrivande verkan då plötsligt skulle kunna upphöra eller inte längre var nödvändig har jag väldigt svårt att förstå. När nämligen Göran Karlsson sedan kommer fram till vilka medel handikapporganisationerna nu behöver för att fortsätta sin verksamhet är det stopp. Nu är det ingalunda så att folkpartiet har tagit en siffra på 500 000 kronor till de handikappades organisationsverksamhet ur luften. Det kravet bygger på en ordentlig redovisning av vilka inkomster och utgifter som dessa organisationer har och hur de tidigare har fått finansiera sin verksamhet med lotterier, vilket blivit allt svårare för dem att klara. Det är alltså inte någon siffra i största allmänhet bara för att få en siffra som ligger över vad departementschefen har föreslagit. Jag tycker att det måste vara ganska besvärligt för Göran Karlsson att stå här — väl insatt i de handikappades problem, som herr Gustavsson i Alvesta påpekade — och föra talan på det sätt som han har gjort. Det gäller också färdtjänsten. Det trassel jag påpekade beror helt enkelt på att kommittén tillsattes alldeles för sent. Hade den tillsatts när oppositionen första gången begärde det, kanske kommittén hade varit färdig med sitt arbete vid det här laget. Men när den nu inte är färdig ställer man till ytterligare trassel genom att vägra att bryta ut en statsbidragsfråga som mycket väl kan lösas innan kommittéarbetet i dess helhet är klart. Det var den saken jag ville påtala när jag berörde kommittén och dess arbete. Och så Fokusstiftelsen! Det var ett ganska bedrövligt — för att använda ett milt ord — utfall som herr Karlsson i Huskvarna gjorde mot Fokusstiftelsen och dess tillskyndare. Det ligger faktiskt inte så till att Fokusstiftelsen bara bidragit med en spottstyver, som herr Karlsson i Huskvarna uttryckte det om jag minns rätt. Ungefär en tredjedel av de svårt handikappades bostadsförhållanden har man ordnat. Visserligen väntar ännu ungefär 1 000 handikappade på liknande möjligheter att få sin bostadsfråga löst, men de 300 som fått bostad kommer säkerligen att med en viss förvåning läsa vad herr Karlsson i Huskvarna nyss sade från denna talarstol. Det stod säkerligen fullt klart för dem som tog initiativet och genomförde det hela, att detta inte för all framtid skulle kunna klaras med enskilda insamlingar. Men man ville visa hur frågan kunde lösas på ett rimligt och vettigt sätt, och det har man visat. Jag hoppas att den överenskommelse som socialministern kommit fram till inte har färgats av de tankegångar som herr Karlsson i Huskvarna gjorde sig till talesman för. Jag hoppas också att herr Karlsson i Huskvarna inte har varit med om utarbetandet av denna överenskommelse, som jag med stort intresse väntar på.

Herr talman! Jag tycker nog att varken herr Hamrin eller herr Gustavsson i Alvesta behöver spela upp något indignationsnummer därför att jag kommenterade socialministerns besked beträffande Fokusstiftelsen på det sätt jag gjorde. Jag konstaterade kort och gott att man här ordnade ett stort jippo i TV och radio och fick in mellan 11 och 15 miljoner kronor och att man för dessa pengar satte i gång att bygga bostäder på olika håll i landet. Jag framhöll att detta var en engångshistoria och att det nu är kommunerna som får ta på sig de stora kostnader som uppstår. Både utskottets vice ordförande herr Rune Gustavsson och herr Hamrin borde begripa att detta medför betydande kostnader för kommunerna. Jag hälsade med tillfredsställelse att socialministern hade klarat övergången i det här fallet. Sedan vill jag säga till herr Rune Gustavsson att mina kommentarer inte färgades av någon personlig inställning till Lions och Rotary. Det är befängt att över huvud taget ta upp ett sådant argument. Jag har stor respekt för de organisationerna, även om jag själv inte tillhör dem. Visst kan enskilda organisationer ta initiativ i sådana här fall, men sedan är det ändå så att kommunerna och staten får stå för kostnaderna. Herr Gustavsson i Alvesta ställde frågan om vi hade haft så många bostäder för de handikappade, om Fokus inte hade kommit till. Ja, herr Gustavsson, om centerpartiets, folkpartiets, moderata samlingspartiets representanter och andra kommunalmän hade velat göra lika mycket på den fronten, nämligen att bygga handikappbostäder, till vilket de skulle ha fått särskilda bidrag via bostadsstyrelsen, hade man utan vidare kunnat ordna den saken. För att upprepa exemplet från Jönköpings län kan jag nämna att vi där byggde ett hus för speciellt hårt handikappade medborgare. Här var det landstinget som direkt tog initiativet. Det hade varit riktigare, om man gjort likadant på andra håll. Jag är litet förvånad över att herr Hamrin söker vränga till det hela med att säga att det är fråga om ett tråkigt utfall gentemot Fokus. Jag har bara konstaterat hur jag bedömer frågan. Var säker på att jag inte är ensam om den bedömning jag gjorde i min lilla kommentar, herr Hamrin. Fröken Andersson i Stockholm säger att det är skillnad på glasögon och skor. Ja det är klart att man inte kan ta på ett par glasögon på fötterna, lika litet som man kan ta skor framför ögonen. Här gäller det principen. En handikappad, som behöver ortopediska skor, får lov att köpa dem, men han skall i alla fall ha ett par vanliga skor, och då är det meningen att samhället skall betala mellanskillnaden. En handikappad som har synskada eller ser dåligt behöver kanske ha ett par starrglasögon eller någon sorts andra glasögon. Då betalar samhället mellanskillnaden. Är det så svårt att förstå den principen, fröken Andersson. Både herr Hamrin och fröken Andersson talar om färdtjänsten. Ni kommer tillbaka till att det är fel att man inte kan få det stimulansbidrag som handikapputredningen föreslagit. Jag förstår dessa synpunkter. Om man nu skall göra en översyn över hur utgifterna skall fördelas mellan stat och kommun när det gäller de olika behoven, går det inte att bryta ut det ena exemplet efter det andra, herr Hamrin, utan man måste ha helhetsbilden klar när utredningen skall göra bedömningen. Jag trodde att herr Hamrin kunde förstå att man i det fallet inte kan gå några genvägar. Jag skall sedan säga några ord om anslagen till handikapporganisationerna. Jag pekade förut på att De blindas förening förra året hade fått 655 000 kronor. Sammanlagt fördelades 2 miljoner kronor via riksdagen och handikapprådet. Till kursoch studieverksamhet och liknande under budgetåret fick organisationerna 735 000 kronor därutöver, till konsulentverksamheten 237 500 ytterligare, dvs. sammanlagt 2972 000 kronor. Till detta skall läggas att HCK fick ungefär 600 000 kronor via arvsfonden. Om man tar det sammanlagda beloppet — och det måste man göra — har vi redan nu genom det beslut som tagits via budgeten och vad socialdepartementet delat ut till organisationerna kommit över de 3 miljoner, som herr Hamrin nu slåss för att riksdagen skall besluta om. Om det är svårt att följa med och riktigt fatta vad jag säger i diskussionen, herr Hamrin, beror det naturligtvis på om man vill följa med och försöka förstå vad motståndaren menar. För min del har det inte varit svårt att förstå vad herr Hamrin och folkpartiet menar. Ni har använt den taktik jag tidigare pekade på, visat välvilja gentemot olika grupper genom att föreslå ett och annat överbud. Jag tror inte att detta egentligen leder till de politiska resultat som ni tror.

Herr talman! Herr Göran Karlsson konstaterade inte bara hur situationen var för Stiftelsen Fokus. Det låg ganska mycket ironi i hans ord som föll ungefär så här: Det här var slutet på det skådespel som spelades upp i TV. Det var dock en mycket stor anslutning till denna insamling från hela svenska folket, herr Karlsson. Kvar står frågan: Hade vi haft dessa specialinredda lägenheter till de svårt handikappade utan denna insamling? Nej, herr Karlsson, det hade vi inte. Då hävdar herr Karlsson, att hade folkpartister, moderater och centerpartister i kommunerna verkligen tagit hand om de handikappade så hade det funnits lägenheter till dem. Efter det uttalandet ifrågasätter jag om herr Karlsson över huvud taget har sett Fokuslägenheterna. De människor som bor i Fokuslägenheterna är nämligen inte enbart från den kommun där dessa är belägna. I Fokuslägenheterna i Växjö bor t.ex. svårt handikappade människor från hela landet. Lägenheterna är specialinredda med serviceutrymmen, och det finns vårdpersonal. Många av dessa människor hade annars säkerligen suttit på vårdhemmen. Så säger herr Karlsson att nu får kommunerna ta hand om detta med stora kostnader som följd. Ja, men husen och lägenheterna finns redan, och det är fråga om att ta ansvaret för dem och människorna som bor där i fortsättningen. Hade kommunerna från början själva byggt handikapplägenheter skulle ju förhållandet i dag ha varit detsamma, dvs. kommunerna hade fått ta det ekonomiska ansvaret. Jag vill erinra om utskottets skrivning förra året, att det är viktigt att lösa denna fråga, därför att vi vet att de handikappade som bor i dessa lägenheter i dag är bekymrade över hur det skall bli i fortsättningen.
Herr talman! Är det så svårt att förstå att samma princip skall gälla för glasögon som för skor, säger herr Karlsson i Huskvarna. Ja, jag tycker det är svårt. Det är ju en avgörande skillnad mellan de båda hjälpmedlen. Skor har alla, som jag sade tidigare och som herr Karlsson också apostroferade. Den handikappade får mellanskillnaden i kostnad mellan en vanlig sko och en ortopedisk. Men glasögon har endast de som är synskadade och således är beroende av detta hjälpmedel. Det är den principiella skillnaden.
Herr talman! Så kom ändå som vanligt beskyllningen för överbud från herr Karlsson i Huskvarna, trots att jag påpekade att socialministern med all rätt har plussat på 630 miljoner kronor och vi från folkpartiet i marginalen har prioriterat ytterligare 2,3 miljoner kronor. Jag tycker herr Karlsson använder sig av ett slentrianmässigt resonemang i sådana här sammanhang. Så några frågor då det gäller Fokusbostäderna. Är det fel att bostadsfrågan har ordnats för de 300 handikappade på ett tidigt stadium? Skulle den ha varit ordnad utan Stiftelsen Fokus? Var skulle dessa 300 ha befunnit sig om Fokusbostäderna inte hade byggts? Jo, antingen skulle de ha varit utan vård eller också befunnit sig på något vårdhem i kommunal regi. Det skulle också ha inneburit utgifter för berörda kommuner. Så ligger nog saken till. Varför skall det vara så svårt att erkänna att även den enskildes insats då det gäller att hjälpa till i sociala frågor är värd uppskattning? Att dessa insatser inte skulle räcka till i längden hade väl ingen tänkt sig eller trott och ingen heller påstått. Jag tycker att vi skall vara tacksamma över att Stiftelsen Fokus visat vägen för en riktig lösning av ett svårt problem.
Herr talman! Hade vi haft bostäder för dessa handikappade, om inte Fokusstiftelsen funnits? På den frågan svarar jag, att om det funnits handlingskraftiga kommunalmän, råder det ingen tvekan om att de klarat den bostadsproduktionen. Det är det centrala. Nu är det inte kommunerna som fått planera utan stiftelsen. Däri ligger en väsentlig skillnad. Det tror jag både herr Hamrin och herr Gustavsson i Alvesta förstår, om de vill förstå. Fråga kommunalmän på de orter där Fokus finns. Jag har besökt Fokuslägenheter. Det är inget fel på dem. Men jag vet att många kommunalmän har varit bekymrade över att de fått denna uppgift på halsen. Mitt svar blir: Om kommunalmännen varit aktiva och skött handikappvården som den skall skötas, hade vi utan vidare kunnat ha precis lika många och lika bra bostäder som åstadkommits genom stiftelsen Till slut bara några ord till fröken Andersson i Stockholm. Fröken Andersson har både glasögon och skor. Om fröken Andersson fick en sjukdom så att hon skulle ha speciella glasögon, fick hon givetvis betala prisskillnaden mellan vanliga glasögon och dem hon skulle ha mot sjukdomen. Så enkel är den princip det rör sig om.
Herr talman! Bara ett par ord till herr Karlsson i Huskvarna. Han vidhåller att hade vi haft handlingskraftiga kommunalmän, hade alla problem löst sig och vi hade haft dessa bostäder. Jag tror inte det, Göran Karlsson. När vi i början av 1960-talet motionerade här i riksdagen om att få flera specialinredda handikapplägenheter blev svaret — jag tror det var allmänna beredningsutskottet som uttryckte sig så — att vi inte skulle ha några speciella bostäder utan insprängda handikapplägenheter. Jag försökte förklara vad vi menade med motionerna, nämligen att det gällde bostäder för svårt handikappade. Men det gick inte. Det har blivit en speciell stil på bostäderna för de handikappade. Dessa bostäder är något av ett mellanting mellan den service de handikappade får på vårdhem och den som ges i övriga handikapplägenheter i vanliga bostadshus. De lägenheter Fokusstiftelsen byggt — jag har bara sett dem i Växjö — är säkerligen mycket svåra att placera in i vanlig bostadsbebyggelse.
Herr talman! Den typ av lägenheter som herr Rune Gustavsson redogör för skulle kommunen själv kunna bygga.